Herr talman! Jag tackar Erik Andersson för interpellationen. Han har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen föreslår för att skydda kvinnor i Sverige mot hedersförtryck och våld. En bakgrund till frågan är återkommande rapportering i medierna om våld mot kvinnor som inte anses leva traditionsenligt. Innan jag besvarar frågan om regeringens åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck vill jag börja med att erinra Erik Andersson om det jämställdhetspolitiska mål som en enig riksdag ställde sig bakom 2006 och som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet innebär att regeringen både kan och måste göra flera saker samtidigt, nämligen både åtgärder som syftar till att stärka kvinnors makt i olika samhällsfunktioner och åtgärder som syftar till att ge kvinnor makt över det egna livet och den egna kroppen. Förslag inom ramen för det jämställdhetspolitiska målet om jämn fördelning av makt och inflytande innebär alltså inte att regeringen skulle nedprioritera eller vara passiv i frågor om mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det är tvärtom. Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck, är ett av de yttersta uttrycken för bristande jämställdhet och är därför högprioriterat i jämställdhetspolitiken. Om några veckor kommer regeringens skrivelse med en redogörelse för inriktning och styrning av jämställdhetspolitiken att överlämnas till riksdagen. I skrivelsen ingår en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin, som beskriver mål och inriktning på tio års sikt, innehåller också ett program med konkreta åtgärder som på bred front och med medverkan av en rad olika samhällsfunktioner ska genomföras mellan 2017 och 2020. Här ingår som en central och väl integrerad del åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat förtryck. I dag har jag inte möjlighet att informera om detaljerna i denna skrivelse, som vi alltså planerar att lägga fram i november, men jag kan försäkra Erik Andersson om att insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck har en väl framskjuten plats i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Herr talman! Jag känner det som att statsrådet inte ger mig något riktigt svar. Det är lite "avvakta och se" över det; vi ska vänta på regeringens skrivelse. Väl nog - vi står alla bakom de jämställdhetspolitiska mål som har antagits här i riksdagen. Men det finns saker och ting som händer just nu, och där måste vi ta krafttag, anser jag. Det är många kvinnor som far illa i vårt land i dag. Herr talman! Jag kan tala om för statsrådet att det inte finns någon heder i "hedersvåld", som bara begränsar människors möjlighet att leva som de vill. Både pojkar och flickor blir begränsade. Pojkar ska hålla koll på sina systrar. Kvinnor tvingas bli gifta med personer som de inte vill gifta sig med, eller tvingas klä sig på ett sätt som passar normen eller kulturen. Detta måste uppmärksammas och diskuteras mer. Det är inte en vacker bild som målas upp i Sverige, ett land där vi i och för sig har kommit väldigt långt med jämställdheten men där mycket återstår att göra. Kvinnor kan bli misshandlade för att de inte lever traditionsenligt. Det finns kvinnor på asylboenden som inte får gå ut och cykla därför att det strider mot en kultur eller en norm. Det är helt förkastligt. Det är oacceptabelt att kvinnor som kommer till ett land som Sverige inte får leva som de vill och i enlighet med de normer och regler som gäller här i landet. Det är förtryck, och det är olagligt. Tusentals personer i vårt land lever under hot från sina anhöriga på grund av hederskulturen. I hederstänkandet står familjens rykte och anseende i fokus. Det bygger på föreställningar om oskuld och kyskhet. Det kan innebära begränsningar av klädval, av vem man får umgås med, av möjligheterna till utbildning, av vem man får gifta sig med och till och med av rätten att ta ut skilsmässa. Under alliansregeringen förbättrades stödet till personer utsatta för hedersrelaterat våld. I vissa avseenden skärptes även lagstiftningen. Men det behöver givetvis göras mer av samhället. Vi måste ta krafttag och ingripa mot dessa brott. Moderaterna anser att det behövs en kartläggning av omfattningen av hedersrelaterad brottslighet. Rättsväsendet måste få de verktyg som behövs för att skydda brottsoffren. Vi anser även att man behöver göra en översyn av lagstiftningen i syfte att motverka hedersrelaterade brott och öka lagföringen. Vad gör regeringen åt förhållandena på ankomst och asylboenden? Vad gör regeringen för att boende på asylboenden ska få leva som de vill utan att bli hindrade i sin frihet? Hur agerar Migrationsverket och de underentreprenörer som tillhandahåller boenden för nyanlända? Finns det några riktlinjer och regler med tanke på det man upprepade gånger får läsa i medierna om folk som begränsas i sin frihet, exempelvis det jag tog upp, att det var en kvinna som inte fick cykla? Får man utbildning i de svenska värderingar och normer som gäller? Vi från Moderaterna har föreslagit en förstärkt samhällsorientering för nyanlända. Vi anser att det är självklart att kvinnor och män i Sverige ska ha samma rättigheter. Det är kärlek som ska avgöra vem man ska gifta sig med, inte andra regler eller unkna och föråldrade värderingar. Vi kan aldrig acceptera att svensk lag inte gäller i Sverige. Många som kommer till Sverige kommer från ett land där synen på jämställdhet är annorlunda än vad vi är vana vid. Därför är det viktigt att man ger den utbildning som samhällsorienteringen innebär. Det tycker vi att regeringen ska prioritera.
Herr talman! Jag tackar Erik Andersson. Vi delar mycket av bakgrundsbilden av problemen. Det här är en väldigt stor samhällsfråga. När jag har förberett den strategi som vi ska lägga fram har jag ägnat mycket tid åt att tala med representanter för kvinnor och flickor och organisationer som företräder dem. Det oroar mig att många av dem ger en bild av att kvinnors och flickors möjligheter att leva sina liv som de vill inskränks, till exempel i vissa bostadsområden. Det kan vara fråga om vad som sker i parrelationer eller familjer, men också utomhus. Det här tar vi på största allvar. Därför lägger vi som sagt fram en strategi om våld mot kvinnor. Där ingår hedersrelaterade frågor. Vi har redan aviserat att vi kommer att se över lagstiftningen om barnäktenskap. Den är relativt ny, men den behöver ses över igen, anser vi. Vi har också förstås redan ett organiserat arbete som leds av länsstyrelserna, framför allt Länsstyrelsen i Östergötland, som i sin tur ger stöd till olika myndigheter, till exempel socialtjänsten. Socialtjänsten har ett allmänt uppdrag att arbeta mot våld mot kvinnor men också att stödja till exempel ensamkommande barn i den situation som de befinner sig i. Ett barn som uppges vara gift är per definition ett ensamkommande barn. Det är väldigt viktigt att ta de här frågorna på allvar, se flickorna i deras utsatthet och se deras behov. Det kan även handla om pojkar och om hbt-personer. Vi har också aviserat att vi vill inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn. Även inom ramen för det behöver man se på de här frågorna. När jag meddelade att vi ska lägga fram en jämställdhetsskrivelse och en strategi om våld mot kvinnor sa jag också att vi ska inrätta en jämställdhetsmyndighet. Om jag uppfattat din interpellation rätt är du kritisk till den, Erik Andersson. Dessutom hade du partikamrater som ägnade sig åt att skratta åt den här i riksdagen. Du kanske skrattade med? Möjligen har du inte läst på riktigt om vad den här myndigheten ska göra och varför den har inrättats. Alliansregeringen arbetade mot våld mot kvinnor inom ramen för sin jämställdhetspolitik. Man avsatte över 2 miljarder till jämställdhetspolitiken, varav ungefär hälften till arbetet mot våld mot kvinnor - 1,2 miljarder om jag inte minns fel. Men i de granskningar som har gjorts, bland annat av Riksrevisionen, framförs det att det var en ineffektiv styrning. Man riskerar att inte få långsiktiga effekter av detta. Man kan faktiskt inte se att våldet skulle ha sjunkit i Sverige under en tioårsperiod. I granskningarna sägs att det bland annat beror på bristen på styrning, bristen på en sammanhållande kraft som kan genomföra politiken. Jag är ute efter att människors liv ska förändras också när det gäller hedersrelaterat våld och våld över huvud taget. Jämställdhetsmyndigheten som dina partikamrater skrattar åt är till för att förändra verkligheten. Så mycket pengar måste få effekt i människors liv. De frågorna hänger ihop. Frågor om hedersrelaterat våld är väldigt viktiga. Att stärka organisationer som har kunskap om detta och som organiserar kvinnor och flickor är också otroligt viktigt. Det vill vi gå vidare med.
Herr talman! Statsrådet säger att många av mina partikollegor skrattade när det kom på tal att man skulle införa en jämställdhetsmyndighet. Jag tror inte att de skrattar åt själva problematiken i frågan om jämställdhet, utan de skrattar åt att man tror att allting löser sig bara för att man inrättar en helt ny myndighet. Om jag skulle vara utsatt för hedersrelaterat våld eller annat våld över huvud taget skulle inte det första jag skulle tänka på vara att det behövs en jämställdhetsmyndighet som kommer att hjälpa mig i detta. Riksrevisionens rapport sa samtidigt att det aldrig har satsats så mycket pengar på jämställdhet som under alliansregeringen. Visst gav det en del effekter, bland annat ute hos kommunerna, som fick ansöka om pengar för att arbeta just med frågorna om exempelvis mäns våld mot kvinnor. Jag vet att det gav effekter. Det de kom fram till var att det kanske skulle behövas en samlande kraft som ser över och tar till vara de erfarenheter man får så att man kan ta dem vidare och sprida goda exempel. Jag tror inte att det behövs en jämställdhetsmyndighet för att göra det. De goda exemplen ska finnas ute i kommunerna och bland de olika statliga myndigheter som vi har. Vi återgår till frågan som jag först ställde om att det behövs krafttag mot hedersrelaterat våld och att ingen ska råka ut för det. Om man ser på den samhällsorientering som ges i dag är det bara en tredjedel som deltar. Det är väldigt lågt. Jag tycker att det ska vara obligatorisk närvaro vid samhällsorientering, och då ska alla samlas. Det gäller inte bara männen, utan män och kvinnor ska samlas. Det är så enkelt som att samhället vilar på en värdegrund för hur vi ska bete oss mot varandra. Det är en värdegrund som håller ihop vårt samhälle. Det handlar om människors lika värde och allas rätt till liv och frihet. Det behövs givetvis mer utbildning. I avsaknad av samhällsorientering och genom att en låt-gå-mentalitet vuxit fram i landet har det vuxit fram parallella samhällen där vi vet att ambulans, brandkår och polis motarbetas. Det är inte en utveckling i rätt riktning. Det behövs fler poliser. Det behövs att rättsinstanserna tar hedersvåld på allvar. Det är givetvis ingen lätt fråga. Men det är oacceptabelt att människor inte får leva som de vill. De kan inte vänta i några veckor på regeringens skrivelse i jämställdhetsfrågorna. Det krävs en kartläggning, som jag var inne på tidigare, för att se hur vi ska kunna ta tag i problemet som uppstår med hedersrelaterat våld. Men det finns också andra problem. Det finns föreningar i landet som förespråkar odemokratiska värderingar. Många av dem får säkert bidrag från stat och kommun. Då kan man inte heller vänta i några veckor. Jag vill gärna veta: Vad gör vi åt det? Hur ska vi säkerställa att de inte får de bidragen? Är regeringen beredd att se över detta? Hur ser regeringen på att en anställd hos passpolisen inte behöver skaka hand med en kvinnlig medarbetare eller att man separerar män och kvinnor i badhusen? Det är inte rätt signaler för att nå ett jämställt land. Exemplen kan säkert göras många. Det viktiga är att vi måste få ett samhälle som värderar män och kvinnor precis lika med samma rättigheter och samma möjligheter att bli precis vad de vill.
Herr talman! Jag återkommer ändå till att det är ett känt konservativt debattrick att skratta åt enskilda jämställdhetsförslag, håna dem och förminska dem och sedan säga: Jag är jättemycket för jämställdhet. Vi skulle tjäna på att seriöst diskutera: Vad behövs för att få genomslag i verkligheten? Du säger att du vet att det finns effekter. Faktum är att ni dessutom beställde en jämställdhetspolitisk utredning. Det tycker jag var bra. Den har till och med i sin rubrik att det behövs en myndighet för att förändra verkligheten med de pengar vi satsar. Det var bra att alliansregeringen hade över 2 miljarder till jämställdhet, men du kan väl inte på allvar tycka att det var bra att de inte fick effekt på lång sikt, Erik Andersson? Jag har otroligt svårt att tro det. Du får gärna försvara det. Det finns många belägg för att effekten uteblev. Till exempel kan vi se att våldet mot kvinnor ligger kvar på samma nivåer som för tio år sedan, och ni hade makten i åtta år av dem. Vi ser över trossamfunden. Apropå att vänta så gjorde ni det under hela er åttaårsperiod. Ni såg inte över trossamfunden och deras roll i förhållande till detta. Jag håller dock med dig om att det är viktigt, och jag ser fram emot förslaget. Under tiden ska man naturligtvis bara använda medlen till att sprida demokratiska värderingar inklusive jämställdhet, och då måste man ha kontrollerande mekanismer så att man ser att det fungerar så redan nu. Jag håller också med om värdet av utbildningar för befolkningen i största allmänhet och till exempel förebyggande insatser när det gäller mäns och pojkars roll i jämställdhetsarbetet. Det är viktigt i hela befolkningen. Det är också viktigt när det gäller nyanlända och ensamkommande. Därför lägger jag fokus på förebyggande arbete i strategin mot våld mot kvinnor. Det har vi gjort alldeles för lite av. Det visar också utvärderingarna och studierna. Vi måste se till att förtrycket inte finns från början över huvud taget. I den ambitionen tror jag liksom du att man behöver vända sig generellt till befolkningen och särskilt till män och pojkar, tror jag i varje fall att du menar, men också specifikt till olika grupper. Därför har vi också tagit initiativ till en utbildning som man kan använda på till exempel HVB-hem. Där tar Din ungdomsmottagning på nätet och den myndighet som arbetar med ungdomsfrågor fram en manual så att man kan nå HVB-hem och ensamkommande unga nyanlända med kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa, där dessa frågor ingår. Hur ser svensk lagstiftning ut? Hur fungerar jämställdhet i Sverige? Det gäller till exempel att det är förbjudet att köpa sexuella tjänster och vad hela vår lagstiftning innebär. Självklart ska också polisen och andra rättsvårdande myndigheter jobba med dessa frågor. Vi gav nyligen ett uppdrag till polisen att jobba med sexuella och andra övergrepp mot barn. Det är ett exempel på vad vi gör redan nu. Som jag sa har Länsstyrelsen i Östergötland redan uppdraget att arbeta specifikt med den frågan. Jag har också sagt att när vi lägger fram den nationella strategin och det blir känt vilka åtgärder som finns däri vill jag kalla till en nationell samling med alla aktörer för att verkligen säkerställa att alla tar frågan på allvar och också kommer att vidta de åtgärder som finns i strategin. Jag har fokus på genomförande. Jag vill att detta politikområde ska vara effektivt och använda sina medel i förhållande till människorna, precis som alla andra politikområden.
Herr talman! Ibland när man hör representanter för partier på vänsterkanten känns det nästan som att jämställhet skulle vara en vänsterfråga, men det är det inte. Vi tycker precis som alla andra att jämställdhet är en viktig fråga. Det är en frihetsfråga, som jag ser det, att var och en får utveckla sitt liv och bli precis det de vill utan att bli förhindrade av någon norm eller kultur. När vi talar om satsningarna som gjordes under alliansregeringen kan jag upprepa att det aldrig har satsats så mycket på jämställdhet som det gjordes under de åren. Det är möjligt att den nuvarande regeringen tycker att är en lite jobbig situation att Alliansen satsade mer på jämställdhet än vad någonsin någon socialdemokratisk regering har gjort i mannaminne. Mäns våld mot kvinnor är ett problem delvis för att det finns ett stort mörkertal. Förhoppningsvis är det fler som anmäler de brotten nu med tanke på de satsningar som har gjorts. Men om man inrättar en jämställdhetsmyndighet kan risken bli att man förskjuter alla jämställdhetsfrågor till den jämställdhetsmyndigheten och att inte de andra myndigheterna arbetar just med jämställdhetsfrågan. Det är ju precis som arbetsmiljöfrågorna. Dem måste var och en arbeta med på sin arbetsplats, och det gäller jämställdheten också. Var och en måste ständigt arbeta med jämställdheten, varje dag och varje timme. Det kan man inte bara skjuta över till en annan myndighet. Jag menar att lösningen inte är att inrätta en ny myndighet för att komma åt jämställdhetsproblemen i Sverige. Där tror jag alltså att regeringen är helt fel ute. Det krävs så mycket mer än en myndighet. I det här fallet, när det gäller nyanlända exempelvis, krävs det utbildning, och då är det viktigt att den är obligatorisk och inte bara erbjuds. Man ska säkerställa att män och kvinnor går dit och får ta till sig de kunskaper, normer och regler som gäller i Sverige, herr talman.
Herr talman! Tack, Erik Andersson, för den här debatten! Det är verkligen en viktig fråga, och det gläder mig att vår analys när det gäller själva problemet i stor utsträckning överensstämmer. Man behöver samarbeta om detta för flickors, kvinnors och andra utsattas skull. Det är en jobbig situation, som Erik Andersson sa, men jag tycker också att det är en jobbig situation att han är kritisk och menar att man inte kan se effekter av medlen. För mig är det obegripligt, för är det något förslag som jag har lagt fram som är så underbyggt av fakta så är det detta. Det här handlar enbart om att göra jämställdhetspolitiken professionell som andra politikområden. Det handlar till exempel om att sprida exempel. Erik Andersson nämnde själv simhallar som har uppdelade tider och så vidare. När man får syn på ojämställdhet så frågar man sig: "Åh, hjälp, jag har hittat ojämställdhet, vad ska jag göra"? Med en jämställdhetsmyndighet kan man till exempel se att det finns ett antal kommuner, organisationer och andra som har jobbat med detta, inte sällan med gemensamma medel, och tagit fram bra metoder som inte går ut på att dela upp eller separera. Detta är att förstärka jämställdhetsarbetet. Det är dock inte den enda åtgärden för att jobba för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld. Det har aldrig fungerat så. Jämställdhetspolitiken handlar ju verkligen om att ta politiska beslut, att ha politisk vilja och att våga när det behövs, och det måste man göra på en mängd områden för att uppnå allmän jämställdhet. Därför måste man ha en myndighet och dessutom göra en massa saker för att förstärka politikområdet. Jag ser fram emot att debatten går vidare, och jag kommer att stå upp på flickors och kvinnors sida mot det hedersrelaterade våldet.